Fru talman! Gunilla Svantorp har frågat mig om jag kommer att arbeta för att skapa fler platser inom yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan har ända sedan den startade mött stor uppskattning, inte minst bland arbetsgivare eftersom deras förutsättningar att rekrytera arbetskraft med kvalificerade yrkeskunskaper ökar när de ges möjlighet att aktivt delta i såväl planeringen som genomförande av utbildningarna. Det växande antalet personer som ansöker om att antas till utbildningar inom yrkeshögskolan visar också att utbildningsformen är attraktiv. Riksdagen har efter regeringens förslag i flera omgångar tillfört ytterligare resurser till yrkeshögskolan, bland annat i form av tillfälliga satsningar för att möta en svår arbetsmarknadssituation. År 2014 satsas 1,7 miljarder kronor på yrkeshögskoleutbildningen, att jämföra med 2006 då 1,1 miljarder kronor tillfördes dess föregångare, den kvalificerade yrkesutbildningen. Det är till och med så att redan mellan det att Gunilla Svantorp kom in med sin interpellation och i dag då jag svarar på den har ytterligare 1 500 årsplatser kommit till på yrkeshögskolan. Utöver detta tillförs från och med i år 200 särskilda platser med enbart studiestöd. Detta visar att regeringen sedan länge prioriterat yrkeshögskolan. Det är min och regeringens övertygelse att yrkeshögskolan fortsatt ska vara en viktig aktör i arbetet med att tillgodose företagens behov av efterfrågad yrkeskompetens.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Yrkeshögskolan är verkligen en fantastisk utbildningsverksamhet. Föregångaren hette som bekant kvalificerad yrkesutbildning och startade 1995-1996 som en treårig försöksverksamhet. Den föll så väl ut att den socialdemokratiska regeringen 2001 inrättade Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning som sedan blev en reguljär utbildningsform. Ansvaret övergick under statsrådets regering 2009 till den nya Myndigheten för yrkeshögskolan som samlar alla eftergymnasiala utbildningar under sitt tak. Ibland känns det nödvändigt att påminna om historien. Kvalificerad yrkesutbildning - som i dag heter yrkeshögskolan - är ingenting som har uppfunnits i och med regeringsskiftet 2006, utan det är resultatet av ett långt och gediget arbete av flertalet regeringar, däribland min egen. Men det gläder mig att den nuvarande regeringen också pratar väl om yrkeshögskolan och människors möjlighet att utbilda sig till viktiga yrken och kanske ännu mer till kommande viktiga yrken som vi inte dag inte vet hur de kommer att se ut. Vad som bekymrar mig och som var orsaken till att jag skrev interpellationen är att yrkeshögskolan inte är dimensionerad efter de behov som finns. Runt om i vårt land vittnar både näringsliv och utbildningsanordnare - men framför allt deltagare - om att utbildningen leder till jobb. Den har tillgodosett det utvecklingsbehov som fanns inom just den branschen som yrkeshögskolan har vidareutvecklat sig inom. Statsrådet säger i sitt svar att regeringen satsar på yrkeshögskolan och redovisar en mängd siffror. Dock redovisar hon inte några siffror på de yrkeshögskoleplatser som man har dragit ned på, vilket man har gjort sedan 2006. Det som jag ifrågasätter är om det verkligen är rätt siffror utifrån det behov som finns. Bara var fjärde ansökan om att få starta utbildning beviljas i dag samtidigt som antalet sökande till varje plats ökar för varje år. Vi vet att långtidsarbetslösheten ökar. Den har tredubblats sedan 2006. Över 420 000 människor är arbetslösa i vårt land. Då måste man ändå fundera över hur regeringen prioriterar resurserna. Hade det inte varit fler platser i dag än vad det var 2006 hade det varit väldigt konstigt med tanke på att befolkningen har ökat med 500 000 människor. Fru talman! Jag undrar hur statsrådet ser på det faktum att bara var fjärde anordnare får starta en utbildning när vi har det arbetslöshetsläge som vi har i dag.
Fru talman! Tack, Gunilla Svantorp, för möjligheten att diskutera denna väldigt viktiga och populära utbildningsform som utgörs av yrkeshögskolan. Jag känner inget som helst behov av att förfalska någon historieskrivning. Det är en utbildningsform som - precis som Gunilla Svantorp påpekar - har vuxit fram sedan mitten av 1990-talt med stöd av alla. Som företagsledare i början av 2000-talet hade jag förmånen att anställa flera personer som kom från KY-utbildningen. Jag har goda erfarenheter av det och ser det som en förmån att få vara med och fortsätta att utveckla den skolformen. Jag tycker ändå att man måste kunna få slå sig för brösten när det 2006 fanns 18 000 platser inom Myndigheten för yrkeshögskolan, och 2014 kommer det att finnas 28 000 platser. Det är en substantiell ökning som mer än väl överträffar befolkningsökningen. Det är ett uttryck för en väldigt stark vilja att se till att en lyckad skolform - där det finns fyra sökande till varje plats och där nio av tio får ett jobb efter avslutade studier - fortsätter att växa. Samtidigt ska man komma ihåg att det är en utbildningsform som inte längre kryper men som knappt bara går - det finns mycket kvar att göra. Det är bara sex av tio som får jobb med det de har utbildat sig för. Det är någonting som måste bli mycket bättre. Det är fortfarande problem med hur vi ska lösa utbildningsbehovet när det krävs en större kontinuitet och en större säkerhet än vad som kan erbjudas när man får söka om vartannat år. Det handlar om att förse arbetsmarknaden med tandsköterskor och ett antal andra yrkesgrupper som det finns ett ständigt behov av men också tekniktunga utbildningar där investeringarna är stora. Därför har regeringen tillsatt en särskild utredare som under våren och fram till oktober 2014 på dessa och ett antal andra punkter ska se över hur utbildningen kan bli ännu bättre. Men jag känner mig stärkt av den goda utvecklingen och känner mig också övertygad om att regeringen satsar på ett rimligt och bra sätt på att fortsätta att använda sig av yrkeshögskolan för att ge fler möjligheter till arbete och försörjning.
Fru talman! Det är lite spännande att regeringen tillsätter en särskild utredare, med tanke på att det alldeles före jul kom en rapport från yrkeshögskolan som heter Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan , som statsrådet säkert har läst. I den rapporten, som är på långt över hundra sidor, har varje län, 21 län, i vårt land själva inventerat sitt utbildningsbehov och tittat på vad de behöver. Vilka branscher behövs framöver? Hur kommer näringslivets och den offentliga verksamhetens behov att se ut framöver? Det är lite grann det som den särskilda utredaren ska göra, som jag tyckte att statsrådet sade. Det finns redan en rapport om det. Varje kapitel i rapporten avslutas med en sammanfattning av hur behovet av yrkesutbildningsplatser ser ut i respektive län. Det finns alltså redan framme. Med tanke på att den rapporten finns och har funnits tidigare - det är ingen ny rapport, utan den återkommer - blir jag lite nyfiken: Varför ger man myndigheten i uppdrag att göra sådana här rapporter om man sedan inte använder rapporternas resultat? En annan sak som jag möter när jag reser runt i landet och pratar om vuxenutbildning och yrkesutbildning, men framför allt lyssnar på vad människor säger, är att vi inte kan hålla på med den här ryckigheten. Ena året kommer det några platser, och nästa år tar man bort platser. Så kan vi inte hålla på. Man vet att behoven ser ut så här - det visar ju en sådan här rapport. Det behövs oändligt mycket mer platser än de som finns i dag. Hur man än räknar på det har vi socialdemokrater i budget efter budget lagt betydligt fler platser till yrkeshögskolan än vad statsrådet har gjort. Det är också intressant att jämföra riktiga siffror, men det är svårt att få fram siffror på hur det har sett ut bakåt i tiden för yrkeshögskolan. Regeringen säger ständigt att den skapar fler högskoleplatser, men då kan vi titta på högskoleplatserna utifrån antal personer. År 2006 var det 431 platser per 1 000 ungdomar, och i dag är det 377 platser per 1 000 invånare. Om det ser likadant ut på yrkeshögskolan har man ju inte ökat antalet platser utan minskat antalet platser. Men det är svårt att få fram de siffrorna. Vi måste jämföra rätt siffror, inte slå oss för bröstet över några siffror som kanske inte är riktiga, med tanke på att befolkningen har ökat så oerhört mycket sedan 2006. Jag vill fråga statsrådet: Varför är det viktigare att sänka skatterna än att satsa på utbildning? Det är ändå det som den här regeringen prioriterar hela tiden - att sänka skatterna i stället för att satsa på utbildning.
Fru talman! Den här regeringen satsar mer på utbildning än vad den föregående regeringen gjorde. Oavsett mantrat "satsar på sänkta skatter i stället för utbildning" vill jag möta det med mantrat: Den här regeringen har sänkt skatterna och satsat mer på utbildning. På vuxenutbildning har vi gått från 6 miljarder till 8 miljarder under de här åren. Det tycker jag talar sitt tydliga språk. Den här interpellationsdebatten handlar om yrkeshögskolan. Där har antalet platser ökat från 18 000 till 28 000. Det är tydliga, konkreta siffror. I år är det 40 000 studenter som utbildar sig till bagare, it-specialister, betongingenjörer och undersköterskor med demensinriktning. Det är konkreta utbildningsplatser som den här regeringen har satt på plats. Vi kan träta om det är tillräckligt många platser och om vi gör rätt satsningar, men vi är ändå överens om att det här är en bra skolform som vi vill satsa på, utveckla och bygga ut vidare. Jag vill då föra över ljuset till en fråga där vi möjligen inte är överens. Just nu bedrivs det 400 olika kurser inom yrkeshögskolan. 200 av dem bedrivs av privata, vinstdrivande utbildningsföretag. Socialdemokraterna har fattat beslut om att "avsevärt begränsa vinsterna" i välfärdens företag. Det oroar mig. Därför är min första fråga till Gunilla Svantorp: Ingår dessa utbildningsanordnare i de företag som ditt parti föreslår ska få sin vinst avsevärt begränsad? Min andra fråga berör Vänsterpartiet som det regeringsparti eller det regeringsunderlag den regering behöver som Gunilla Svantorp förordar. De är än mer tydliga. De vet redan nu att de vill förbjuda yrkeshögskolans företag att gå med vinst. Min andra fråga till Gunilla Svantorp är därför: Vilka konsekvenser bedömer du att det skulle få för yrkeshögskolan om inga privata företag alls kommer att verka där? Blir det lättare eller svårare att bygga ut utbildningsformen ytterligare om hälften av dem som i dag levererar utbildning inte ska få en krona i vinst?
Fru talman! Det viktiga är väl ändå att vi har utbildningsplatser. Svaret på den första frågan är att vi har fattat beslut på partikongressen om att vi ska ha en hög kvalitet på utbildningsplatserna. Det är vårt beslut, inget annat. Svaret på den andra frågan beror på valresultatet. Vi får först avvakta valet och se vilka partier som kommer att samarbeta efter valet. Statsrådet kan näppeligen veta vilka av de partier som ingår i hennes allians i dag som finns i riksdagen då. Det vet inte jag heller. Det är inte utan att jag blir lite nyfiken på hur statsrådet tänker kring detta med att bara var fjärde utbildningsanordnare får tillstånd att starta sin utbildning, när vi samtidigt vet att vi har så hög ungdomsarbetslöshet och så hög långtidsarbetslöshet. I stället för att låta människor gå in i återvändsgränder som fas 3, eller sysselsättningsfasen som det heter i dag, vore det väl betydligt bättre att ge dem möjligheter att utbilda sig och komma ut i riktiga jobb. Precis som statsrådet sade är det här en fantastiskt bra utbildning, och då ska vi väl satsa på den i stället för att satsa på inlåsningseffekter som inte leder någonstans. Jag tycker att det är jättekonstigt. Man borde verkligen betydligt bättre än i dag ta till vara denna utbildningsform och satsa resurser. Sedan kan man säga, som statsrådet sade, att vi har olika åsikter om skattesänkningarna. Men de finns ju där. Ni har ju sänkt skatterna med över 100 miljarder. Hade de pengarna använts till att skapa utbildningsplatser eller andra välfärdssatsningar hade det naturligtvis gjort skillnad för folks möjligheter att få jobb. I dag fastnar man i fas 3. Det kan väl ändå inte vara bättre än att satsa på utbildningsplatser.
Fru talman! Det är 35 procent av de utbildningsanordnare som ansöker om att få en utbildning som får det. Det är ett ständigt ökande antal, och det är en rätt fast andel, 35 procent. Av dem som inte får det är det en del som erbjuder utbildningar som inte är på eftergymnasial nivå. Framför allt är det utbildningar som inte fyller något arbetsmarknadsbehov. Jag ser framför mig en utveckling där antalet platser inom yrkeshögskolans ram kommer att växa på sikt. Jag är samtidigt noga med att vi ska se till att kvaliteten höjs ytterligare, att man efter sina studier får jobba med det man har utbildat sig till och att vi klarar långsiktigheten. Det finns alltså mycket kvar att göra. Det som oroar mig är om vi efter valet i september har en regering som vill dra undan mattan för hälften av de leverantörer som vi i dag har av de här väldigt efterfrågade utbildningarna. Det tycker jag borde oroa även Gunilla Svantorp.